Herr talman! Ann-Christin Ahlberg har frågat mig vilka åtgärder jag som arbetsmarknadsminister avser att vidta för att anställda vid Arbetsförmedlingen ska kunna ha en bra arbetsmiljö och känna sig trygga på jobbet. Hot och våld som riktas mot tjänstemän är inte enbart ett arbetsmiljö och säkerhetsproblem för den enskilda tjänstemannen och för myndigheten. Det är dessutom ett rättsäkerhets och demokratiproblem för samhället i stort. En god arbetsmiljö är viktig såväl för medarbetarnas hälsa och utveckling som för verksamhetens långsiktiga effektivitet. Arbete mot hot och våld måste, oavsett om det sker på förekommen anledning eller i förebyggande syfte, vara ett naturligt och självklart inslag i myndigheternas verksamhet. Jag ser allvarligt på att medarbetarna på Arbetsförmedlingen bland annat upplever ökad stress i sitt arbete. Det är arbetsgivaren som måste ta ansvar för att lagar och regler på arbetsmiljöområdet följs och därmed så långt som möjligt förebygga en dålig fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt hantera och reda ut eventuella problem som uppstår. Detta gäller på landets arbetsförmedlingar på samma sätt som på övriga arbetsplatser.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. "Veckans kryss" heter Robert Nybergs bild i det nummer av tidningen Publikt jag nu håller upp. Frågan i bilden lyder: Jobbig arbetsplats på 18 bokstäver? Svaret blir: Arbetsförmedlingen. En längre tid har vi fått höra att arbetsmiljön för personalen som jobbar på Arbetsförmedlingen inte är bra. Facket har informerat departementet om den dåliga arbetsmiljön, och vi här i kammaren har också fått höra det. Sjuktalen ökar, och vi har fått signaler från arbetsförmedlare och chefer runt om i landet om den tysta myndigheten - enligt en enkätundersökning som ST gjorde vågar 44 procent av arbetsförmedlarna inte säga vad de tycker. Av cheferna vågar 26 procent inte säga vad de tycker om verksamheten, och 57 procent av arbetsförmedlarna tycker att de har fått en tystare arbetsplats - 57 procent! Av ST:s medlemmar på AF anser sig 70 procent ha en alldeles för hög arbetsbelastning, och 81 procent av cheferna säger att akutuppdragen försvårar just deras arbete. Samtidigt ökar förekomsten av hot och våld på våra myndigheter, och så även på Arbetsförmedlingen. Enligt Arbetsförmedlingens statistik över inrapporterade fall år 2013 var det 1 003 fall av hot, och 14 utsattes för våld. Det är en ökning från 770 fall av hot år 2010, till alltså 1 003 år 2013. Det är en stor ökning. Våldet har ökat från 8 till 14 fall under samma tid. De flesta hot sker då arbetsförmedlare har kundbesök. Det skrevs 1 400 incidentrapporter 2013. Motsvarande siffra var drygt 900 år 2010. Det är alltså en snabb ökning. Herr talman! I går började Mikael Sjöberg på sitt nya jobb som generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Många sätter nog stort hopp till att han ska göra Arbetsförmedlingen till en bra arbetsplats, och vi socialdemokrater önskar honom självklart lycka till med det arbetet. Det är dock stora utmaningar som väntar honom. Mellan 2011 och 2012 har 2 767 personer nyanställts, och 203 av dem har redan slutat. Kraven har ändrats till att man måste ha minst tre år på högskola, vilket är en ny utmaning i sig, samtidigt som regeringen har ändrat till en mer centralstyrd och väldigt detaljstyrd arbetsförmedling. Allt fler arbetsförmedlare tvingas alltså sitta med mer administrativa uppgifter, som aktivitetsrapporter med mera, och tiden framför datorn ökar. Det tar tid från de arbetslösa, vilket i sin tur ökar stressen för arbetsförmedlarna eftersom de inte får tid att hjälpa den som är arbetslös. Det tär på människor. Jag undrar därför: Vad gör arbetsmarknadsministern åt det här? Kommer regeringen att kräva till exempel två aktivitetsrapporter i månaden, och ytterligare öka bördan på redan hårt drabbade arbetsförmedlare? Det måste vara viktigt att de som är arbetslösa får hjälp, men det måste också vara viktigt att de som jobbar på myndigheten har en rimlig arbetsbörda - så att de kan hjälpa de arbetslösa.

Herr talman! Jag måste tyvärr säga att det här är ett typiskt svar från arbetsmarknadsministern. Det är ett fullständigt icke-svar. Frågan som är ställd är vilka åtgärder ministern är beredd att fundera över eller vidta med tanke på problemen. Då svarar hon att det är arbetsgivaren som måste ta ansvar för lagar och regler. Det är ett typiskt svar. Men det kanske finns lite grann av Moderaternas arbetsmarknadspolitik i det här - det händer ingenting, och det kommer inga nya förslag. Det här är ändå en väldigt konkret fråga. Tänk om man åtminstone kunde utläsa lite engagemang i svaret! Herr talman! Jag har ställt en motsvarande interpellation som hamnade hos Attefall. Han svarade också undvikande. Det måste väl finnas några bra svar - eller åtminstone delsvar - till det här, Elisabeth Svantesson, som säger att man kan förbättra miljön på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlarna är i dag kringgärdade av regler. Arbetsförmedlingen har tappat svenska folkets förtroende, och det är många som kritiserar Arbetsförmedlingen. Det är inte roligt att jobba där. Det uppstår naturligtvis konflikter när man med hårda regelsystem skjuter undan många av de arbetssökande som känner stor frustration. Då uppstår konflikter på jobbet. Det borde därför finnas lite mer substans i svaret, kan man tycka, och därför upprepar jag Ann-Christin Ahlbergs fråga: Vilka åtgärder kan Elisabeth Svantesson tänkas vidta med tanke på förekomsten av hot, våld och dålig arbetsmiljö på Arbetsförmedlingen?
Herr talman! Jag tackar Ann-Christin Ahlberg för en viktig interpellation. Ingen ska behöva känna sig rädd eller otrygg på jobbet, och att utsättas för just hot och våld på sitt arbete är ett otroligt allvarligt arbetsmiljöproblem. Men det är också som jag sade i svaret: Det är ett stort demokratiproblem när tjänstemän, vare sig det de jobbar i kommuner, i myndigheter eller över huvud taget i offentlig förvaltning, upplever att de inte tryggt kan utföra sitt uppdrag. Arbetsmiljöverket har satsat på ett nationellt inspektionsprojekt för att förbättra situationen, och många av de anställda som Arbetsmiljöverket har träffat ute på arbetsplatserna berättar just att många drar sig för att anmäla både hot och våld. Det finns nämligen en uppfattning om att samhällets attityd i frågan har hårdnat - man ska på något sätt helt enkelt "tåla" mer i sin roll som tjänsteman. Det tycker jag är en oacceptabel och oroväckande utveckling. När det gäller ansvaret för arbetsmiljön på Arbetsförmedlingen och andra myndigheter är det inte ett undflyende svar att säga att det är arbetsgivaren som har ansvaret. Så är det i alla verksamheter och på alla arbetsplatser. Det är i grunden arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön fungerar. Jag vet inte om Socialdemokraterna vill ha någon annan ordning för just detta. Jag tar frågan på allvar. Som Ann-Christin Ahlberg själv var inne på har vi en ny generaldirektör som dessutom kommer från Arbetsmiljöverket. Han har ett stort och viktigt jobb framför sig även när det gäller att säkra att arbetsmiljön på Arbetsförmedlingen är god. Men det är i grund och botten så att arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön på sina arbetsplatser. Det gäller även Arbetsförmedlingen. Det är ett delegerat ansvar sedan ungefär 20 år tillbaka, vad jag vet. Jag tror att det är den ordning vi ska ha.

Herr talman! Jag ställde några frågor i min interpellation och i mitt första anförande, men jag har inte fått svar på dem. Jag kan upprepa: Vad gör arbetsmarknadsministern åt detta? Kommer regeringen att kräva två aktivitetsrapporter i månaden? Det spekuleras i att det ska vara så. Självklart vill vi socialdemokrater att arbetsgivaren ska ha arbetsmiljöansvaret. Det kan vi säga att vi är överens om. Men detta är en myndighet som regeringen i allra högsta grad har ansvar för. Det är en myndighet som har varit utan generaldirektör under ganska lång tid, som har varit utsatt för enormt stor påfrestning, som många förväntar sig att kunna få hjälp av och som har fått helt orimliga förutsättningar att kunna lyckas med sitt uppdrag. Att den nya generaldirektören Mikael Sjöberg kommer från Arbetsmiljöverket är väldigt bra, tycker vi. Det finns goda förhoppningar om bättring. Men då måste man ändra på regelstyrningen, den politiska viljan och politiken. Annars kommer man aldrig att få förutsättningar att lyckas. Sjukfrånvaron har ökat från 4,7 till 5,6 procent bara mellan 2012 och 2013, på ett endaste år. På Arbetsförmedlingen har kvinnor 6,5 procents och männen 3,8 procents sjukfrånvaro, kan vi som är kvinnor notera. Drygt hälften berodde på att man var långtidssjuk. Det är alarmerande siffror som man måste titta på och ta på största allvar. Det räcker inte att svara att man följer detta nogsamt. Matchningen fungerar inte. Arbetsförmedlingen får inte göra det jobb som man är specialiserad på. Frustrationen stiger hos dem som jobbar på Arbetsförmedlingen. Fokus ligger på kvantitet, inte kvalitet. Det är inte antalet besök som ska vara det viktigaste; antalet människor som kommer i arbete måste vara det absolut viktigaste för en arbetsförmedling. Företagen vittnar om att de inte längre har någon kontaktperson på Arbetsförmedlingen. Facket har, som jag berättat om, informerat departementet om den dåliga arbetsmiljön. Sjuktalen sticker i väg. Nu kommer också krav på att man ska ha fler aktivitetsrapporter att hantera, två rapporter i månaden. Det innebär kanske en miljon rapporter per månad att hantera. Det är ju inte klokt! Samtidigt har anslaget minskat till Arbetsförmedlingen, och antalet anställda ska minskas med totalt ca 1 000 tjänster. Hur kan man då förbättra arbetsmiljön och en redan tuff arbetssituation för dem som jobbar på Arbetsförmedlingen? Det säger sig självt att hög arbetslöshet och dåliga förutsättningar att göra ett bra jobb gör människor sjuka på deras arbetsplatser. Förr eller senare kommer verkligheten i kapp. Vi har sett hur sjukskrivningarna ökat från 4,7 till 5,6 procent på bara ett år. Det är klart att man måste göra någonting åt det. Ny personal som inte har så lång erfarenhet har blivit besvikna på sina arbetsuppgifter efter att ha hamnat i detta administrationsträsk. Äldre och erfarna slits på ett annat sätt, för de vet att man kan göra mycket mer om man får rätt förutsättningar och rätt resurser. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern svarar på mina frågor i sitt nästa inlägg.

Herr talman! Elisabeth Svantesson säger att det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Det är självklart. Men vem är det då som är arbetsgivare åt Arbetsförmedlingen? Det är naturligtvis departementet. Och högst upp där sitter statsrådet. Statsrådet säger att man har bytt generaldirektör. Nu kommer Mikael Sjöberg, en alldeles utmärkt man, ett utmärkt val. Det tycker jag också. Men då måste den retoriken betyda att det var den förra generaldirektören som stod för den dåliga arbetsmiljön eller stod för att man inte gjorde någonting åt den dåliga arbetsmiljön och de hot och det våld som förekommer. Är det så vi ska tolka det svaret? Hänger det på vem som är generaldirektör? I det här fallet är det då Mikael Sjöberg som kommer att ordna saken. Statsrådets svar är alltså att det är arbetsgivarens ansvar. Men det finns ju någon som bestämmer över departementet, och jag inbillar mig att det är Elisabeth Svantesson. Herr talman! Man kan också fråga sig om det går att skriva någonting om det här i regleringsbrevet till Arbetsförmedlingen. Jag vet inte. Det kanske redan står där? Det kan nog statsrådet svara på. Men att säga att man nu har bytt generaldirektör och att det därför ska bli bättre arbetsmiljö tycker jag är ett dåligt svar.
Herr talman! Ena stunden blir jag anklagad för att detaljstyra. Andra stunden vill Socialdemokraterna ha in lite mer i regleringsbreven. Det är en intressant kombination och ekvation, men den ska vi inte ta här och nu. Jag tycker att Ann-Christin Ahlbergs fråga är viktig att diskutera. Det finns många saker att säga. Jag började prata om hot och våld i det första inlägget. När det gäller arbetsmiljön och kulturen på Arbetsförmedlingen finns det flera saker att säga. En sak är såklart att arbetsmarknadens sammansättning och de arbetslösa har förändrats. Det har varit en tuff tid. När jag pratar med arbetsförmedlare vittnar många om dels den psykiska ohälsa man möter bland många arbetslösa, dels att människor som kommer från krig och krigshärjade områden har en väldigt stressad situation som påverkar arbetsmiljön. Mycket av det som Arbetsförmedlingen gör internt administrativt är ett resultat av deras egen styrning. Det handlar om alltifrån hur man jobbar med inskrivningssamtal till hur snabbt man ska ha en handlingsplan. Jag upplever i mina möten med arbetsförmedlare att det här ibland skymmer sikten mot det verkliga uppdraget, som också Ann-Christin Ahlberg var inne på. Man får inte den tid man vill för arbetssökande och arbetsgivare. Här ser jag en stor förbättringspotential. Jag tror att det i många fall är en ledningsfråga ute på våra kontor. Chefer kan sätta sig tillsammans med sina medarbetare för att se hur man kan jobba bättre och smartare och om det finns administration som man kan undvika. När det gäller aktivitetsrapporten måste jag understryka att det inte är något nytt fenomen att arbetssökande söker jobb och att arbetsförmedlare har kontakt med de arbetssökande. Skillnaden är att det nu sker på ett strukturerat sätt. Jag vill få ordning på att det sker korrekt och okej en gång i månaden. Det är ett rimligt mål. Men det är ingenting nytt i sig, utan det är strukturen som ändrats. Naturligtvis kan många arbetsförmedlare uppleva att det här kommer som en sak till när man redan har så mycket annat att göra. Men jag är övertygad om att det finns ett internt arbete att göra i att se över rutiner och strukturer internt inom Arbetsförmedlingen. Det är fortfarande så att Arbetsförmedlingens ledning har ansvar för arbetsmiljön. Det är en delegerad fråga, som alltid med våra myndigheter. Min fråga är om vi borde ändra den ordningen. Men det tror jag inte att ni egentligen vill, Socialdemokraterna. Arbetsförmedlingen har självklart inte varit ledningslös. Man har haft en tillförordnad generaldirektör. Men de senaste åren har det blivit tydligt att det finns en stor förbättringspotential internt på Arbetsförmedlingen. Jag har varit tydlig gentemot Mikael Sjöberg med att han inte ska vila sig i form. Han har ett hårt jobb att göra från första dagen i att få med sig övriga chefer och alla medarbetarna runt om på landets 320 arbetsförmedlingar på den här resan. Huvuduppdraget är att fokusera på de arbetssökande och på arbetsgivarna som behöver kompetens, så att fler kan ha ett jobb att gå till.

Herr talman! Jag måste säga att jag är väldigt besviken. Det var inte så att minuterna och sekunderna försvann för arbetsmarknadsministern. Arbetsmarknadsministern hade 45 sekunder kvar att svara på den fråga jag hade ställt om vad man ska göra åt arbetsmiljösituationen på arbetsförmedlingarna. Det enda tydliga svaret är att de som redan är där och har det tufft ska jobba ännu bättre och ännu smartare. Det är kunniga personer som redan är där. Det är de som säger att det är för tufft och en för stor arbetsbörda. En enda handledare kan ha fler hundra personer. Det är orimligt att kunna matcha dem till de rätta jobben. Det är människor som drabbas som jobbar på Arbetsförmedlingen. Det är människor som är arbetslösa som drabbas för att de inte får det stöd och den hjälp de behöver. För mig är det oerhört viktigt. Det är företagen som inte får den personal som de vill ha. Om matchningarna hade fungerat hade det gått att få en hel del mycket bättre resultat. Det talas om att man nu ska ha färre anställda på Arbetsförmedlingen. Det hjälper inte Arbetsförmedlingen med den redan tunga arbetsbörda som de har. Jag återkommer till teckningen om veckans kryss. Vi socialdemokrater hoppas att det nästa gång Robert Nyberg gör en liknande teckning ska stå: matchningsspecialist, och det ska vara 18 bokstäver. Svaret ska vara Arbetsförmedlingen. Jag hoppas att ministern kan svara på den sista frågan. Vad kommer hon att göra för att arbetsförmedlare ska få en drägligare arbetssituation nu när man ska säga upp ytterligare personer från Arbetsförmedlingen?
Herr talman! Låt mig avsluta där jag började. Ingen ska behöva känna sig vare sig rädd eller otrygg på jobbet, och man ska också känna att man har en arbetsmiljö där man är med och bidrar. Jag möter många arbetsförmedlare. Många upplever stress. Men väldigt många är glada för sitt jobb och trivs på jobbet. Om man är arbetsförmedlare ska man ställa sig en fråga. Det är en liten hänvisning till vad Magdalena Andersson sade för bara några månader sedan. Hon såg en förbättrings och besparingspotential hos de 20 största myndigheterna i Sverige på ungefär 10 miljarder kronor. Jag är inte så säker på att det är möjligt. Det skulle få enormt stora effekter på Arbetsförmedlingen. Man ska vara tydlig med uppdraget och de resurser man har. Det finns många sätt att jobba smartare på Arbetsförmedlingen. I dag är de betydligt fler anställda än var de var 2008. Sjukhälsotalen är oroväckande. Men går jag tillbaka till 2004 ser jag att det låg på 7,3, och 2005 låg det på 7,0. De var väldigt höga i början på 2000-talet. Det har legat på 4,7 i ganska många år och steg 2013 till 5,6. Jag delar oron över det. Jag tänker följa detta. Vi har hela tiden täta dialoger med Arbetsförmedlingen om deras uppdrag, deras resurser och deras resultat.